Herr talman! Ämnet vi diskuterar var visst vinstandelssystem. Vi har hamnat ganska långt från det, och det rätt ofta. Det var när herr Yngve Persson talade om småföretagsamheten som jag begärde replik. Det är intressant att notera hur herr Yngve Persson liksom ställer mot vartannat ett rationellt näringsliv och förekomsten av småföretagsamhet. Om jag uppfattade rätt var det i slutet av anförandet några antydningar om att småföretagandet nästan var tärande och icke närande. I fredags hade vi en debatt om småföretagandets villkor. Om herr Yngve Persson var med då eller nu i efter hand studerar protokollet vet han, att inga subventioner begärdes. Det gällde olika positiva stimulerande åtgärder, men det var icke fråga om några subventioner.

Herr talman! Nu var väl herr Lundberg utan debattämne när han måste gå upp och bara säga att jag skapar motsättningar mellan strukturrationalisering och småföretag, fast jag så noga belyst min breda hållning i den här frågan. Till herr Bengtson vill jag säga att det inte är mitt fel att vi diskuterar domänverket. Men man skall inte göra ett sådant angrepp utan att bli motsagd. Jag förstår inte detta tal om tio miljoner. Det är ju ganska ointressant vad man delar ut. Enligt min filosofi skall man behålla så mycket som möjligt i företagen. Det är i stället fråga om hur domänverket sköter sin roll som skogsförvaltare. Är det någon som tror att det skulle gå bättre med den modell som herr Bengtson varit talesman för i alla tider? Sedan tog herr Bengtson upp den Näslundska utredningen. Det skulle verkligen vara intressant att belysa den mot vad herr Bengtson har sagt. Får jag bara kort fastslå att den utredningen gick ut på att konstatera om det fanns mer råvara att ta ut i skogarna än vad industrin hade tillgång till. Det var nämligen överkapacitet på industrin och arbetslöshet. Den Näslundska utredningen kom fram till att det skulle gå att avverka något hårdare på domänverkets skogar än man gjort. Men vad man framför allt slog fast, herr Bengtson, var att det fanns en betydande råvarufond inom det privata skogsbruket i Norrbotten, som alltså var underavverkat. Domänverket kunde redovisa en stark överavverkning i stora områden som skett för att över huvud taget kunna ge sysselsättning åt arbetskraften vid de nordligaste sågverken. Vidare kan det väl hända att landshövding Näslund kan vara mer optimistisk om skogsuttagsmöjligheterna och möjligheterna att kosta på reproduktion än vad chefen för domänverket, herr Sköld, är. Denne skall ansvara för det ekonomiska utfallet och för människorna socialt. Det är naturligt att landshövdingen är optimist, men om han vore företagsledare är jag inte säker på att utredningens uttalande hade blivit exakt detsamma som i dag. Att det skulle ge herr Bengtsons resonemang något som helst underlag är ändå helt orimligt. Sedan tog herr Bengtson upp skogsbruksområdena. Som väl alla vet försöker man genom kollektiv samverkan av skogsägare åstadkomma ökad effektivitet och rationalitet för att kunna få upp rotvärdena, eller hur vi nu vill uttrycka det. Varför gör man det, herr Bengtson? Jo, därför att enskilt bondeskogsbruk icke klarar sig. Därför måste ni hitta på något, och då gör ni denna halvmesyr som, försäkrar jag kammaren, ingen skogsvetenskapsman eller skogsekonom, vilken har satt sig in i problemet, tror på att den räcker. Herr Bengtson, det skall bli roligt att få en debatt när skogspolitiska utredningen, som har hand om denna problematik, är färdig. Då får vi tillfälle att diskutera, och då är vi också fler i denna kammare som kan vilja deltaga. För närvarande kan vi inte säga någonting om den på det stadium den befinner sig.

Herr talman! Endast det förhållandet att vi om en eller annan vecka kommer att behandla ett utlåtande från jordbruksutskottet som berör skogspolitiken avhåller mig från att här i ett längre anförande ta upp en debatt med herr Yngve Persson. Jag kan trots detta inte underlåta att nu ge till känna min mening eftersom herr Yngve Persson här onekligen framlagt sina synpunkter i denna fråga och därvid bl.a. kommit in på skogspolitiken, domänverket, den inställning som intagits av förre landshövding Näslund i Norrbotten samt frågan om de enskilda skogarna där uppe. Att landshövding Näslund tidigare har gjort en utredning är riktigt, men man kan inte bortse från att det finns ytterligare en utredning som också har gjorts av förre landshövding Näslund, länsjägmästaren i Norrbotten och en skoglig doktor, vars namn jag inte kommer ihåg nu. Vi kan, herr Yngve Persson, konstatera, att på i princip likvärdiga skogsarealer i Norrbotten — det är inte bara domänverket som har skogar högt uppe i 0-zonerna, utan även de privata skogsägarna har det — redovisar domänverket för femårsperioden 1962— 1966 en förlust på 30 miljoner kronor. Skogsallmänningarna i Norrbotten, som har betydligt mindre areal men i stort likvärdiga skogsförhållanden som domänverket, redovisar under samma femårsperiod en vinst på 10 miljoner kronor. Det är klart att man i en sådan situation frågar sig vad detta förhållande kan bero på. Här står expertis mot expertis. Den expertis som vi åberopar och som näringslivets näringsoch planeringsnämnd — vilken jag själv råkar tillhöra — har anlitat består bl.a. av vår förre landshövding, som tidigare varit professor vid skogshögskolan, samt som jag nyss nämnde ett par andra experter. De har kommit till en uppfattning. Det är klart att domänverkets chef har en annan uppfattning. Men vem har rätt? Det är inte på sin plats, herr talman, att i dag ta upp den debatten, men dessa siffror, som jag tagit direkt ur minnet, visar ändå att man inte kan framställa saken så ensidigt som herr Persson ville göra. Vi får, herr talman, tillfälle att ta upp denna debatt vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Jag har inte haft tillfälle att lyssna till väderleksutsikterna i dag, så jag vet inte om detta område är varnat med risk för skogsbrand. Annars är ju herr Yngve Persson en duktig braständare som borde omges med stor försiktighet. Han har i dag lyckats tända en debattbrasa som egentligen i någon mån är ovidkommande. Herr Persson säger visserligen att den första gnistan kastades av herr Bengtson, men den brasan var väl ringa jämfört med den vådeld som herr Persson sedan åstadkom och som även jag, herr talman — förlåt mig, ärade kammarledamöter — känner mig manad att beröra med några ord. Vi får ju en skogsdebatt senare, och jag skall därför begränsa mig till det yttersta. Till skillnad från herr Persson är jag själv enskild skogsägare och som sådan möjligen att anse såsom mycket tvivelaktig. Jag har att ta hand om ett stycke skogsmark och försöka åstadkomma något av det. I grannskapet har jag ett ganska välbeläget och betydligt mera produktivt markområde, som tillhör domänverket. Jag har alltså från denna snäva utgångspunkt betydande erfarenheter för en jämförelse. Jag tror att det var en väsentlig överdrift att påstå att vi i det enskilda skogsbruket har skyhögt bättre förutsättningar, som herr Persson uttryckte sig. Jag har inte heller sett att vi har några subventionsmöjligheter. När det gäller skatterna är vi självfallet tacksamma för möjligheten att få sätta in på skogskonto, men uppenbarligen är statsverkets skogar befriade från statlig skatt. Herr Bengtson har bemött herr Persson när det gäller uppmjukningen av ägandeförhållande och liknande, så det behöver jag inte gå in på. Ett annat yttrande av herr Persson har något bättre anknytning till det ärende vi nu behandlar, och det gäller hans uppfattning i allmänhet om småföretagen. Där har jag den meningen att man alltför ofta drar en parallell mellan små företag och orationella företag. Detta är alldeles felaktigt. När det gäller skog i kombination med jord är det uppenbarligen på samma sätt som i varje annat företag att ett rationellt företag är det som på bästa möjliga sätt tillvaratar tillgängligt kapital och arbete. Om man t.ex. på en mindre gård har en överkapacitet på arbetskraft kan denna med fördel och även med betydande säkerhet rent nationalekonomiskt fördelaktigt utnyttjas för arbete i skogen, och det är vad som sker. Mot detta har vi i det privata skogsbruket blivit anklagade för att inte kunna svara för årsanställda. Det är en felaktig bedömning. Jag tror att det är riktigare att säga att vi försöker utnyttja den befintliga arbetskraften på bästa möjliga sätt. Herr talman! Det skulle finnas anledning att orda ytterligare mycket om detta, men vi får som sagt tillfälle att återkomma, och det sagda får vara tillräckligt. Liksom övriga talare från oppositionen ber jag att få yrka bifall till föreliggande reservation.

Herr talman!

I samband med denna fråga har jag under tidigare år brukat med reservation samt med ett inlägg i kammardebatten ange några allmänna riktlinjer för hur mitt parti och jag skulle önska att den del av den allmänna ekonomiska politiken som penning-, kreditoch valutapolitiken utgör borde föras under det kommande året.

Helst har jag alltid velat och även sagt så, att man borde hopkoppla regeringsförslagen om både penningoch finanspolitiken i en gemensam debatt. Härför erfordras en utskottsbehandling av nationalbudgeten — den preliminära lika väl som den reviderade. Därtill är dock riksdagen synbarligen ännu icke beredd. Dess bättre kan jag i dag glädja mig åt att ha tillgång till den reviderade finansplanens material, och jag skall begagna mig därav för att ge min syn på den allmänna ekonomiska bakgrunden till de rekommendationer som herr Enarsson och jag vill lämna riksdagen beträffande penningoch valutapolitiken. Mitt studium av finansplanen har lett mig till att ta fasta på några få punkter, vilka utmärkt väl karakteriserar det ekonomiska läget i vårt land. Det är tre förhållanden som särskilt bör beaktas. Det första är frågan om företagens lönsamhet. Det andra är sysselsättningskrisen och den faktiska arbetslösheten i produktiv verksamhet. Det tredje är den starkt stigande upplåningen och skuldsättningen. Finansministern säger i finansplanen, trots alla protester häremot, att självfinansieringsgraden i det svenska näringslivet fortfarande måste betraktas såsom hög. Han säger också att lönsamhetsläget i näringslivet genomsnittligt har förbättrats. Att enstaka företag kommer i krislägen kan enligt hans mening inte ges någon generell förklaring. Mot tesen att självfinansieringsgraden i svenskt näringsliv generellt sett är hög reses dock bestämda protester från ett samstämmigt näringsliv, som väl kan erkänna enstaka undantag men samtidigt kan peka på en våldsam ansvällning av skuldsättningen. Däremot kan finansministern väl ha rätt, när han säger att lönsamheten genomsnittligt förbättrats. Låt oss se hur det kan tillgå genom att ta ett exempel. Om fem företag vardera har en miljon kronor i vinst och fem företag vardera har tre miljoner kronor i vinst, blir det sammanlagt 20 miljoner kronor i vinst. I genomsnitt blir vinsten för varje företag bland de tio företagen två miljoner kronor. Antag nu att två av de svagaste företagen slås ut, varigenom totalvinsten går ned till 18 miljoner kronor. Fördela nu vinsten på de återstående åtta företagen, och man skall finna att den i genomsnitt stiger till två och en kvarts miljon kronor i stället för två miljoner kronor. I detta stiliserade exempel har finansministern så rätt. I genomsnitt har lönsamhetsläget förbättrats för de företag som finns kvar. Men hur har det gått för de människor som hade sina arbeten i de utslagna två företagen? Jo, de har blivit av med sina arbeten. Det är därför från vår sida ett politiskt krav att lönsamheten i näringslivet generellt sett inte endast genomsnittligt höjes genom ekonomisk-politiska åtgärder. Det är en fördelningsfråga, där socialdemokratiskt tal om att fördelningspolitiska skäl gör det omöjligt att höja självfinansieringsgraden måste avvisas. Sysselsättningspolitiska skäl väger enligt vår mening tyngre till förmån för en höjd självfinansiering. Det är befogat att tala om en sysselsättningskris, kanske t.o.m. med vissa strukturella inslag. De arbetsmarknadspolitiska insatserna säges i nuläget ge sysselsättning åt cirka 100 000 personer. Det är givetvis ett beröm åt arbetsmarknadsmyndigheterna att säga, att de på en begränsad tid kunnat organisera upp så många sysselsättningstillfällen; men det har också kostat mycket pengar. Enigheten i riksdagen är stor om att åtgärder skall sättas in. Kvar står dock att det såväl för folkhushållet som för den enskilde är viktigt att de arbetslösa kommer in i produktionen på de normala arbetsplatserna och inte tvingas gå i vad de själva mycket väl vet inte är avsett som livstidsjobb; målet för myndigheternas ansträngningar är ju i själva verket att bli av med dem snarast möjligt. Vart skall de då ta vägen om inte till företagen? Det är där även dagens friställda måste få sitt arbete och sin stadiga utkomst. Därför är det ett politiskt krav från vår sida, att jobben fördelas rättvist så långt som detta någonsin låter sig göra. Solidaritet i sysselsättningspolitiken är, lika mycket som solidaritet i lönepolitiken, den moderna tidens rättvisekrav. För statskassans del har arbetsmarknadspolitiken, och naturligtvis mycket annat, lett till starkt stigande utgifter. Samtidigt har den generellt sett alltför låga lönsamheten i företagen lett till avsaktande stegring av statsinkomsterna. Dessa båda företeelser tillsammantagna har framkallat en uppseendeväckande stark ökning av den statliga skuldsättningen. För tre budgetår, det föregående, det nu löpande och nästa, blir skuldsättningen 7,5 miljarder kronor — statsskulden stiger från 19,5 till 27 miljarder kronor fram till den 1 juli 1969. Det är uppenbart att inte ens vårt lands mycket moderata statsskuld i det långa loppet kan tillåtas stiga i denna takt, även om tillfälliga variationer uppåt temporärt kan vara både nödvändiga och önskvärda.

Även inom näringslivet i övrigt tilltar skuldsättningen på ett sätt som visar självfinansieringens otillräcklighet generellt sett. Behövde folk inte låna skulle de inte heller göra det, men de behöver låna. För i stort sett samma tid av tre år som jag nyss hänvisade till beträffande statsskulden, alltså åren 1966—1969, kan den årliga ökningen av kreditgivningen och dess spegelbild skuldsättningen antas komma att bli 50 procent, vilket slår alla hittillsvarande rekord. År 1966 var nyupplåningen 12700 miljoner kronor, i år beräknas den till 18300 miljoner kronor. I professor Kraghs kreditmarknadsmatriser, vilka presenterades för ett år sedan, räknas med upplåningssummor för år 1970 vilka överskreds redan i fjol. Skuldsättningen har tagit sådan omfattning i hela vårt näringsliv, att detta uppladdats med veritabel inflationsdynamit. De varningar som från vårt håll tidigare uttalats vid behandlingen av nu förevarande frågor har förklingat ohörda. Riksbanken har nu begärt att rätten att få ge ut sedlar skall utökas med inte mindre än 1 500 miljoner kronor, till 12 miljarder kronor. Det är en exempellöst stor höjning för ett enda år; det mesta som någonsin förut begärts har varit 800 miljoner kronor. Miljardvallen har nu sprängts. Även riksbanken känner tydligen samma »drang» till att sätta sig i skuld — skuld till den svenska allmänheten, skuld som den aldrig kommer att återbetala. Herr Enarsson och jag som mot vår vilja tvingas ta ståndpunkt till dessa varje år återkommande förslag därför att den permanenta reglering av denna fråga om sedelutgivningsrätten som riksdagen likaså år efter år begär och som den även i år föreslås skola begära enligt ett enigt utskott erbjuder oss gå med på 800 miljoner kronors ökning. Vi vill därmed framför allt manifestera vår Önskan att riksbanken skall vara allmänt sett försiktigare i sin likvidi tetspolitik och styra kreditpolitiken i lugnare kanaler än hittills. Med fastställande av sedeltaket anger vi, som vi ser saken, en viktig förutsättning för riksbankens = likviditetspolitik.

Till den som hållit i pennan vid detta uttalande vill jag replikera att omläggningen till vad vi kallar släpphänt likviditetspolitik kom på sommaren 1966, vilket av oss kritiserats i dechargen år 1967. Man är bra fattig på argument för att behöva tillgripa sådana metoder att vränga kritikernas ord för att nödtorftigt söka skyla sin ohållbara tanke att sedelmängden är en följd av den allmänna omsättningens krav, vilket vi säger att den kan vara men politiskt sett icke bör få vara. Får den det, är det med vår terminologi lika med släpphänthet. Med höjning av sedeltaket med så mycket som 1,5 miljard kronor skapas en förutsättning och en viktig sådan för ny kreditexpansion, ny skuldsättning i våldsam omfattning och ny inflation. Det är emellertid ett politiskt krav från vår sida att över hela fältet energiska åtgärder vidtas för att stoppa den ständigt fortgående inflationen. Därför yrkar jag bifall till vår hemställan om ett lägre sedeltak än utskottsmajoritetens. Jag skall nu övergå till reservationens andra punkt som gäller guldfrågan och kravet på köp i moderat omfattning av guld. Denna fråga har sin grund i begäran om fortsatt befrielse för riksbanken från regeringsformens klara ord att sedlarna skall inlösas med guld enligt myntlagen. Det är en förpliktelse som inte kan uppfyllas och vi är eniga därom. Emellertid är det ju inte nödvändigt att riksdagen med varje år skall göra det allt svårare att göra något åt det hållet genom att tillåta ökning av sedelmängden utan att guldkassans storlek ens omnämnes. Riksbanken har för närvarande en guldkassa av 1 miljard kronors värde. Enbart en ökning av sedelmängden av 1,5 miljards storlek, som är detta enda års krav, gör det kanske omöjligt med guldinlösen bara det. Sedelomloppet som vid höjdpunkten kan gå upp till 11 miljarder kronor motsvaras av en enda fattig miljard i guld. Knappast något land i världen på de västerländska demokratiernas sida och med en så stor ekonomi som vår har sådan disproportion i sitt penningväsen. Detta är enligt min mening så mycket bekymmersammare som nu frågan om den s.k. internationella likviditeten kommit i centrum för den penningpolitiska diskussionen på sådant sätt som skett — och guldet är den nationella likviditetens främsta källa än 1 dessa dagar. Jag kan inte ta upp denna fråga i hela dess vidd i dag, hur frestande det än är för mig personligen. Men jag skall försöka ge kammarens ledamöter någon uppfattning om hur jag ser på frågan om de s.k. internationella dragningsrätterna, den fråga som valutamötet på Foresta i mars samlades till behandling av under Sveriges och herr Wickmans ledarskap. Jag fäster uppmärksamheten på att det talas om speciella dragningsrätter och att ordet speciella i detta sammanhang är ett nyckelord. Det finns nämligen dragningsrätter förut, och det är fråga om Internationella valutafonden. Dragningsrätter finns allmänt i bankväsendet, fast vi i vårt land kallar dem checkräkningskrediter, och jag skulle tro att de i den meningen är välkända för kammarens ledamöter. Det finns alltså vanliga dragningsrätter i Internationella valutafonden, och nu skall det tillkomma speciella sådana. Varför? Svaret är att för det första de vanliga dragningsrätterna redan i allt väsentligt är utnyttjade och att för det andra nya villkor för dessa dragningsrätter föreslås skola gälla.

Därtill kommer smärre belopp, huvudsakligen till u-länderna. De som givit lånen är nästan helt och hållet EEC-länderna med 21/2 miljarder dollar, varav Västtyskland, Frankrike och Italien med cirka 700 miljoner dollar var, Belgien och Holland med cirka 200 miljoner dollar var. Ett stort antal smärre långivare, bland dem Sverige med 80 miljoner dollar eller cirka 400 miljoner kronor, kommer dock inte upp i mer än totalt 600 miljoner dollar. I princip skall dessa lån någon gång återbetalas, ehuru t.ex. England ända sedan Internationella valutafondens tillkomst 1944 bara ökat sin skuldsättning och återbetalat genom att ta nya lån. USA var till en början den stora långivaren men är sedan ett par år låntagaren nr 2 när det gäller storleksordningen. Principen om återbetalningsskyldighet är nu ifrågasatt, och därför skall ett speciellt nytt konto uppläggas i Internationella valutafonden med dessa speciella dragningsrätter. Meningen är att för bestämda perioder av fem år varje land skall få en ny dragningsrätt i Internationella valutafonden, en rätt till valutakredit. Enkelt uttryckt skall nu gälla att 70 procent av denna rätt eller upptagna krediter får stå ute utan definierad tidsbegränsning, medan 30 procent skall återbetalas inom femårsperioden eller, som det heter, skall rekonstitueras. Ännu så länge är det inte utåt — i varje fall inte för mig — bekant hur stora dessa speciella dragningsrätter skall bli. Jag känner inte till om total belopp här blivit fixerade. Men en sak är viktig. Skall ett land få ett lån, måste det någonstans finnas en långivare, vare sig lånen i princip skall återbetalas någon gång i framtiden, såsom i fallet med de vanliga dragningsrätterna, eller de bara till viss del skall rekonstitueras, såsom de speciella. Bilden eller mönstret för de nuvarande valutakrediterna ger oss en allmän fingervisning om det läge som kommer att uppkomma för de speciella dragningsrätternas del. I debatten med herr Gösta Jacobsson beklagade statsrådet Wickman «att Frankrike — EEC-världens ledande och bestämmande om än inte dess rikaste partner — vägrat att skriva på valutaöverenskommelsen. Denna klagan av herr Wickman är förvisso förståelig, ty den kanske i verkligheten viktigaste långivaren i hela detta system är icke med. Och vad mer är: Frankrike har dragit sig ur vad Frankrike i Rio de Janeiro förklarat sig vara berett att medverka till på vissa villkor, när dessa villkor enligt fransk mening icke uppfyllts. Vill man se detta opartiskt och objektivt — jag söker för min del göra det därför att det är ett värde i sig självt att få en korrekt analys — måste man säga att Frankrike tekniskt sett icke handlat fel från sina utgångspunkter. Men resultatet har otvivelaktigt blivit att hela SDR systemet haltar i högsta grad. Frankrike kommer att utöva en väldig dragningskraft på alla andra EEC-länder, särskilt Italien och Belgien, att motsätta sig en långivning. Holland kan inte ge mycket, och det finns trots allt en gräns för vad Västtyskland plus Sverige, Kanada, Japan och några andra till kan ta på sig. Jag tror därför inte att man skall vänta sig några underverk av dessa SDR. Troligen blir de ett ganska betydelselöst inslag i den verkligt stora frågan om guldet, dess pris och hela der internationella kreditgivningsmekanismen med t.ex. eurodollarmarknaden. Med den uppfattning jag här redovisat i dessa frågor bibehåller jag mitt intresse för och min uppmärksamhet riktad på guldet. Jag vill då först erinra om att den franske finansministern Debré som motiv för sin vägran att medverka i SDR anfört att hela valutasystemet bör bli föremål för översyn men fick nej på detta. Han klagade också över t.ex. i den svenska TV:n att man icke förstod vad han begärt. På Valutafondens årsmöten har dessutom begärts av Sydafrika att frågan om guldets ställning och dess pris skall utredas. Detta har emellertid alltid vägrats, trots att det finns gamla löften att falla tillbaka på. Jag finner det för min del otillfredsställande att Internationella valutafonden vägrar sin medverkan till en förutsättningslös utredning av dessa frågor. Jag tror att det politiskt sett är ett misstag av dem som motsätter sig den internationella organisationens medverkan till utredning av guldfrågan. Herr Enarsson och jag har nu upprepat vårt krav på förstärkning av metalliska kassan med minst 300 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten säger att pågående reformsträvanden i fråga om det internationella valutasystemet utgör ett särskilt skäl mot att riksdagen nu genom direktiv till bankofullmäktige skulle påkalla en omprövning. Enligt vår mening är motsatsen det riktiga: Reformsträvandena utgör ett skäl för, inte mot, en omprövning. Frankrikes strävanden ingår också i de allmänna reformsträvandena, och vill man ha Frankrike med t.ex. i SDR, får man nog räkna med att reformsträvandena bör omfatta också Frankrikes önskemål. Som jag ser saken, är därför reservanternas ställning stärkt och inte försvagad. Finansministern säger i finansplanen, att prisbildningen på privata guldmarknader nu är fri. Sådana har också blixtsnabbt uppstått på en mängd håll på kontinenten. Det kan ha sitt intresse att notera att man för ett par månader sedan — i mars — till och med ändrade lagstiftningen i Holland för att ge möjlighet till marknadshandel med guld i det landet. I Sverige förekommer som bekant inte någon verklig guldmarknad, vilket jag beklagar. Läget utomlands är nu detta: På en i praktiken icke fungerande marknad hävdas ett nominellt pris av 35 dollar per uns . På de fria guldmarknaderna där guld verkligen omsättes har priset blivit högt. Guldet har med andra ord blivit dyrare. Detta måste vi nu ta med i beräkningen, ehuru det är beklagligt. Delvis kunde det för riksbankens del ha undvikits om vår sedan flera år framförda rekommendation att börja köpa guld hade villfarits. Det är nu ingenting att göra åt. Men ett fritt och obundet guld är värdefullt för riksbanken att ha, framför allt från valutapolitisk synpunkt. Ingen skall lämna ur bilden möjligheten att guldet kan komma att bli ännu dyrare, så oroligt som det är ute i världen. Valet av inköpskälla är givetvis riksbanken bäst skickad att träffa, likaså att fastställa den lämpligaste tidpunkten inom den av oss angivna ramen. En sak vill vi emellertid understryka. Det har framhållits i tidigare års debatter, och det sägs dessutom i motionerna till vilka hänvisas i reservationen: Riksbanken bör icke störa Förenta staternas ansträngningar att återge dollarn dess fulla konvertibilitet. Något intresse av att falla in i den högljudda kören av kritiker mot USA i alla dess beteenden har varken herr Enarsson, herr Nordgren eller jag. Det vill jag kraftigt betona. Vi vill vara framåtriktade i vår politik och vill tillåta oss framföra meningar i sakfrågor. Förenta staterna lika väl som andra stater bör förstå våra speciella synpunkter, som gäller den stigande disproportionen mellan sedelomlopp och guld. Förenta staterna har just upphävt lagbestämmelserna angående täckning av sitt sedelomlopp. De hade 25 procents täckningskrav och slåss nu med all makt för att i praktiken kunna hindra en ytterligare nedgång av procent talet genom nedgång också av sin metalliska kassa. Härför begärs hjälp av andra länder, däribland av oss som är mycket, mycket fattigare och sämre ställda i detta hänseende med vår knappt 10-procentiga täckning. Vi bör hjälpa så långt vi kan, men vi bör inte helt avsvära oss vår rätt att själva tillvarataga våra intressen. Vi förstår den nuvarande amerikanska administrationens svårigheter i fråga om guldet och dess önskan och energiska ansträngningar att försvara sitt guld, när vi vet att den 25-procentiga täckningsregeln släpptes av senaten med endast två rösters majoritet och av representanthuset med nio rösters övervikt. Den amerikanska administrationen bör då förstå vår speciella situation. Vi ligger ju trots allt kvar i Europa vars kontinent med emfas håller fast vid guldet. Jag vill avslutningsvis säga att vi har åtaganden enligt Valutafondens stadgar om att upprätthålla valutakonvertibilitet och en liberal valutapolitik. Metalliska kassan är därvid ett gott stöd eftersom guldet överallt är accepterat och eftersökt. Vår ställning bedöms emellertid av riksbank och regering som så svag att vi avgett reservationer till OECD-rekommendationerna om liberalisering av kapitalrörelserna, och i ett viktigt avsnitt upprätthåller vi därmed en sträng valutareglering. Denna fråga tas upp i nästa ärende på dagens föredragningslista, men den bör nämnas här på grund av det samband som även i detta hänseende finns med frågan om storleken av guldkassan. Jag anser att kraven på guldförvärv gör sig gällande med växande styrka och yrkar med detta bifall till herr Enarssons och min vid utlåtandet fogade reservation.

Herr talman! Efter herr Åkerlunds mycket intressanta nationalekonomiska föreläsning finner jag mig föranlåten att påpeka, att vi i dag inte skall ha någon ekonomisk debatt. Den ekonomiska debatten kommer att föras här i kammaren om 14 dagar. Jag vill därför återföra debatten till de frågor, som behandlas i bankoutskottets utlåtande som i dag ligger på kammarens bord. Låt mig begränsa mig till att säga, att vi inom bankoutskottet är eniga om propositionens hemställan om en höjning av beloppet för riksbankens sedelutgivningsrätt. Maximibeloppet föreslås höjt från nuvarande 10,5 miljarder till 12 miljarder kronor. De två reservanterna inom utskottet med herr Åkerlund i spetsen föreslår att höjningen begränsas till 11,3 miljarder kronor. Utskottets ledamöter i övrigt delar inte reservanternas uppfattning att förändringarna i den utelöpande sedelmängden anses spela en aktiv roll i penningpolitiken utan är en följd av den allmänna omsättningens krav. Reservanterna föreslår vidare, att riksdagen i skrivelse till fullmäktige i riksbanken uttalar att riksbankens metalliska kassa bör förstärkas med lägst 300 miljoner kronor under år 1968. Inom utskottet anser vi att det inte är riksdagen som skall ge direktiv i de här frågorna. Det bör i stället vara riksbanksfullmäktige som bör ta initiativ i dessa ting. Det har vi sagt tidigare då de här frågorna behandlats i kammaren, och jag vill understryka det även i dag. Alla dessa frågor har mycket ingående behandlats i kammaren under de senaste åren, om jag inte minns fel sedan 1959.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

Herr talman! Det är självklart, att därest det hade varit så uppgjort, att vi skulle hålla en ekonomisk debatt här i dag, anser jag detta varit av mycket stort intresse. Men enligt de planer som presenterades redan vid riksdagens början har det rutats in vilka frågor som skulle diskuteras då och då. Den ekonomiska debatten skulle inte hållas i dag i anslutning till den mycket begränsade fråga, som bankoutskottet redovisar i sitt utlåtande, nämligen om sedelutgivningen. Tyvärr, herr Åkerlund, tycker jag det är olämpligt att gå ifrån den plan som riksdagen tidigare har gjort upp med tanke på arbetet här i kamrarna. Vad det sedan gäller frågan om sedelutgivningsrätten måste jag som min uppfattning understryka, att riksdagen på den punkten inte bör ge riksbanksfullmäktige direktiv, utan det måste vara fullmäktige i riksbanken som själva skall avgöra hur kassan skall vara sammansatt, den metalliska kassans storlek osv. Jag vidhåller således, herr talman, mitt tidigare uttalade yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är glad över att finansministern tog till orda, och jag är naturligtvis tacksam för att han hälsar mig välkommen tillbaka till debatten om den ekonomiska politiken. Jag har för min del ingen högre önskan än att få vara med i den debatten, och jag har vid flera tillfällen beklagat att jag i praktiken har varit utestängd från att delta i den. Jag har också varje gång jag försökt ta till orda i exempelvis remissdebatten, dechargedebatten och vid andra tillfällen kunnat konstatera att finansministern inte varit närvarande för att debattera med mig i de ekonomiska frågorna. Några av dessa viktiga spörsmål har finansministern berört, och de kräver från min sida också att jag nu, när jag fått ett sådant tillfälle, kommer med invändningar på några punkter. Den första frågan som finansministern tog upp gällde den om fransmännen har ändrat sin inställning i förhållande till vad som framkom vid Riomötet, och på den punkten vill jag göra gällande att det har de faktiskt gjort. Vid Riomötet förklarade de, att de var beredda att biträda denna SDR-överenskommelse, men de hade vissa önskemål därvidlag bl.a. gällande voteringsregler osv. Men de har nu faktiskt dragit sig tillbaka. Huruvida de ensamma kan hålla stånd mot, som det heter, en annan värld tror jag är att vrida tankegångarna åt fel håll. Det är inte fråga om motsättningar av det slaget. Frankrike lika väl som andra västeuropeiska länder är demokratiskt och har inget intresse av att konstruera upp motsättningar. Landets strävan är naturligtvis att söka finna den bästa möjliga lösningen på detta problem. Och det finns ju, herr finansminister, även andra möjligheter att komma till rätta med detta problem om den internationella likviditeten än just genom SDR-arrangemang. Jag vill också tillåta mig att på en punkt korrigera finansministern, när han säger att jag skulle ha uttalat önskemål om eller delat hans uppfattning om angelägenheten av att den amerikanska bytesbalansen bringas i bättre ordning. Den amerikanska bytesbalansen är i själva verket starkt positiv, och det är de internationella kapitalinvesteringarna på andra håll ute i världen, som gör att amerikanerna har vissa problem när det gäller guldet. Vad jag från min sida diskuterat har rent konkret varit frågan om guldet och ingenting annat. Jag tar inte upp till diskussion frågan om den amerikanska betalningsbalansen. Dessutom ligger det en motsättning i vad finansministern säger om å ena sidan angelägenheten av att den amerikanska bytesbalansen skall få ett annat utseende och å andra sidan det förhållandet, att de amerikanska »likviditetsduscherna» — finansministern använde det ordet — är ett resultat av att USA har underskott i betalningsbalansen. Det är emellertid inte den frågan, som jag vill diskutera, utan diskussionen gäller helt konkret och sakligt frågan om guldet. Vad som inträffade vid den s.k. guldrushen var, såsom jag ser det, helt enkelt det att amerikanerna »kröp ur marknaden», som det heter på ett vanligt enkelt affärsmässigt språk. De begränsade sina åtaganden och sade att de inte längre deltog i marknaden med stödförsäljningar för att hålla nere guldpriset. Följden härav blev också att priset gick upp. I gårdagens tidning finns en uppgift om ny toppnotering på guld i London. Där hade betalats 39 dollar och 70 cent för guldet per uns. Finansministern tog också upp frågan om en väntad fördubbling av guldpriset. Frågan om guldprisets höjd har från min sida inte diskuterats. Jag vill emellertid säga, att om man vill påverka den internationella likviditeten uppåt så finns den möjligheten att göra en uppskrivning av guldkassornas värde allmänt sett. Det bör alltså inte vara en separat åtgärd som den engelsmän nen vidtog i november, vilket var en devalvering, utan man kan göra det generellt. Detta är alltså en rent allmän möjlighet, men jag har över huvud taget icke tagit ställning i den frågan. Sedan säger finansministern, att det viktigaste i detta sammanhang är lojaliteten i förhållande till den amerikanska politiken, och där ser finansministern en motsättning i mitt agerande. Jag vill understryka, att vi icke bör driva en politik här i vårt land som skapar ökade svårigheter för amerikanerna. Missuppfattningen från finansministerns sida ligger däruti att han så att säga tillvitar mig den meningen att vi skulle företaga en omväxling av våra dollar. Vi skulle alltså sälja de dollar vi har och i stället köpa guld. Något sådant har jag aldrig sagt! Jag har sagt att riksbanken här skall få välja på vilket sätt den vill skaffa guld. Vi har dock valutainkomster från en hel mängd andra källor än Förenta staterna. Vi har inga stora överskott i vår handel med USA, som tillför oss guld. Däremot har vi överskott i handeln med en del andra länder, där vi alltså skulle ha goda möjligheter att förvandla överskottet till guld. Varför skulle amerikanerna ha något emot att vi gjorde så, när frågan rör sig om ett så litet belopp som 60 miljoner dollar av en årlig nyproduktion i den fria världen av nära 1,5 miljard dollar i guld? Jag kan inte se att det finns något skäl att göra gällande, att det från amerikansk sida skulle uppfattas som en ovänlighet om riksbanken helt lugnt går ut i marknaden och på lämpliga ställen köper guld för de överskottspengar som banken har. Så dåligt ställt har väl inte Sveriges riksbank att den inte skulle kunna köpa något, kanske i Frankrike, kanske i Schweiz. Varför skulle förresten amerikanerna tycka illa om att vi köpte något litet av fransmännen, när det här inte är fråga om några stora belopp? Det är en missuppfattning av finansministern när han gör gällande, att jag skulle ha sagt, att vi skulle byta ut våra dollar mot amerikanskt guld. Det finns inte någonstans belägg för detta finansministerns påstående. Vi kan väl ändå ha rättighet att få använda de andra inkomster vi har till förvärv av guld?

Herr talman! Den fråga som vi nu har att behandla gäller valutaregleringen och är ju en trogen följeslagare i riksdagsarbetet, inte bara därför att trägna motionärer återkommer och kräver att valutaregleringen skall mildras eller kanske helst slopas, utan också därför att ett förordnande om valutareglering kräver riksdagens årliga medgivande. Från början var denna reglering en kristidslag. Allteftersom åren gått och regleringen bestått, har den fått en alltmer permanent karaktär. I och för sig är det ju märkligt att vi fortfarande på valutaområdet dras med en regleringspolitik, som närmast är av kristidskaraktär, trots att de förhållanden som ursprungligen motiverade regleringen inte längre är för handen. Numera bedöms frågan på regeringshåll som regel endast mot bakgrunden av behovet av samhällsekonomisk balans. Man menar att denna balans inte skall få störas av ett okontrollerat inflöde av kapital. Tämligen regelbundet återkommer kravet från näringslivets organisationer att man utan hinder av valutaregleringen skall få söka finansiering på den internationella marknaden av nödvändiga investeringar. Den som tror att detta skulle leda till ett väldigt tillskott av utländskt kapital räknar emellertid säkert fel. Det är väl snarare så, att motsatsen skulle bli fallet. Det är ett välbekant faktum att det svenska näringslivets investeringsvilja har starkt försvagats till följd av vikande lönsamhet, och i det läget är det knappast troligt att finansiella resurser skulle rinna till från en internationell kapitalmarknad där hård konkurrens råder. Det är nog i andra situationer än den, som vi nu befinner oss i, som man skulle kunna räkna med ett nettoinflöde, som då också skulle kunna vara till viss nytta. Vid sidan om behovet av samhällsekonomisk balans som motiv för valutaregleringen brukar också anföras, att spärren mot kapitalrörelser inte på något sätt är absolut. Riksbanken tillämpar en välvillig politik gentemot s.k. direkta investeringar såväl när det gäller utländska i Sverige som svenska i utlandet. Men under sådana omständigheter vore det mest logiskt att fråga sig, om regleringen verkligen behövs. I stället för det principiella förbud, som man nu utgår ifrån och sedan generöst tilllämpar, skulle man lika väl som utgångspunkt kunna ha en principiell frihet med inskränkningar på en eller annan punkt, om man så anser behövligt. Resultatet skulle i praktiken bli detsamma. Skulle de kvarvarande hindren, som alltså är både formella och faktiska, avskaffas, finns det inte någon anledning att tro att effekterna skulle på något sätt bli hotande. Att de penningpolitiska målsättningarna skulle råka i fara är osannolikt. Däremot skulle avsevärda fördelar stå att vinna framför allt på längre sikt genom ökade möjligheter till internationellt finansiellt samarbete mellan såväl företag som kreditinstitut. Vi intar ju en positiv attityd till ekonomisk integration, och det går inte att förena denna attityd med en negativ inställning till en internationalisering av kapitalmarknaderna. Det område där mera betydande förändringar skulle kunna inträffa, om valutaregleringen slopades, antas snarast vara de privata portföljinvesteringarna. Vi kan ju tänka på exemplet om den svenske turisten som är utomlands och som där för närvarande får göra av med sin valuta på vilka onyttigheter som helst, men som om han av obetänksamhet skulle förvärva en utländsk sparobligation begår en brottslig handling. Reservanterna i bankoutskottet har för sin del funnit att det med anledning av de motioner som föreligger torde vara bäst att låta en utredning i detalj klarlägga vilka verkningarna skulle bli, om valutaregleringen slopades. Inte minst gäller detta i ett dämpat konjunkturläge. En sådan utredning skulle säkerligen kunna övertyga oss alla om att farhågorna är överdrivna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman!

Såväl utskottets majoritet som reservanterna är överens om att tillämpning en av de kvarstående begränsningarna av valutarörelserna, vilka i huvudsak omfattar värdepappershandeln och de finansiella krediterna, tillämpas mycket liberalt. Även i fråga om kapitalöverföringar tillämpas en mycket liberal praxis, och det har också understrukits av herr Hilding att man på den punkten inte har någon annan uppfattning än utskottsmajoriteten.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

Herr talman! Buller definieras allmänt som icke önskvärt ljud och dess effekt på människan kan vara störande eller direkt hörselskadande. även om en del ledamöter av denna kammare skulle finna att detta anförande utgör buller enligt tidigare definition så torde det ändå inte komma att medföra några hörselskador. Effekten av vanligt tal ligger nämligen på cirka 50 å 60 decibel, och smärtgränsen går vid 130 decibel; det är på denna nivå som man bl.a. placerar en jetmotor om man hör den på cirka 25 meters håll. De nya överljudsplanen ligger på en ännu högre nivå, och det är i sanning fruktansvärda perspektiv som öppnar sig i det avseendet. I tunnelbanan utsätts man för en ljudnivå av cirka 90 decibel, som gör det svårt att föra samtal. Att dagligen färdas med detta kommunikationsmedel innebär ett slitage på nutidsmänniskan som hon får betala för att komma fort fram. Buller har blivit en plåga i det moderna samhället. Det förföljer oss överallt, i våra bostäder, på våra arbetsplatser, på gator och vägar, på badstränder och i båtar. Vi tror att vi så småningom kanske har vant oss vid ett visst buller, men sanningen är den att vi redan har blivit hörselskadade. Samhällets åtgärder mot buller har hittills varit trevande och ofullkomliga. På en del områden har man genom initiativ av kommunala myndigheter eller andra organ kommit ganska långt, men från de statliga myndigheterna har hittills alltför litet gjorts. Det är anledningen till att det i detta utskottsutlåtande, nr 30 från allmänna beredningsutskottet, återfinns tre motionspar bakom vilka står företrädare för de tre borgerliga partierna. Gemensamt för samtliga är att de bl.a. kräver normer för bullervärden. I en av motionerna talar man om att ljudeffekter håller på att bli en allmän hälsorisk. Man pekar på att i andra länder har det t.ex. införts maximigränser för ljudnivån på motorfordon. I Sverige finns inte några sådana gränser, trots att en arbetsgrupp vid statens institut för folkhälsan redan år 1961 lade fram en utredning med förslag till sådana normer. Man talar också om att det på olika områden saknas normer för bullervärden. Det har inte heller observerats när det gäller stadsplanering, och det finns mycket att göra i fråga om olika slag av byggmaskiner. I detta ärende har inkommit yttranden från olika remissinstanser, och jag skall nöja mig med att citera några få. Naturvårdsverket, som hittills saknat egen expertis på detta område, säger att de framförda förslagen förefaller angelägna. Luftfartsverket, som begränsar sitt yttrande till att avse flygbullerproblem, instämmer i motionerna på så sätt att man för luftfartens del vill att en utredning skall få i uppdrag att skyndsamt utreda och föreslå normer för flygbuller. Man menar att den av motionärerna föreslagna utredningen bör bedöma inverkan på den kritiska bullergränsen av sådana faktorer som bullernivå, bullertyp, frekvensen av störande buller och bullrets fördelning på dygnets timmar. Man anser att dessa spörsmål är väl lämpade för en utredning, och den bör kunna arbeta snabbt och utmynna i konkreta förslag som kan tjäna som riktlinjer. Statens institut för folkhälsan, som redan tidigare har lämnat förslag på olika områden, instämmer också i den föreslagna utredningen och säger att förutsättningarna att framlägga normer om högsta tolerabla nivåer är beträffande buillerstörningarna ovanligt gynnsamma i jämförelse med vad som är fallet beträffande andra i samhället förekommande stimuli. Också vad beträffar störningsgraden säger man att det föreligger goda möjligheter till mätningar. Ingeniörsvetenskapsakademien delar helt de synpunkter som framförs i motionerna om behov av ökade insatser. Man säger att vid ett eventuellt utredningsarbete bör det iakttas att en stor del av det erforderliga vetenskapliga och tekniska underlaget redan finns framtaget. Det gör att en utredning bör kunna genomföras på kort tid. Ingeniörsvetenskapsakademien anför också att bestämmelser om högsta tillåtna bullernivåer bör införas snarast. Hälsovårdsnämnden i Stockholm åberopar ett tjänsteutlåtande av hälsovårdsförvaltningen som också tillstyrker motionen och som omtalar vad som har gjorts på olika områden här i Stockholm. Det är bl.a. möjligt att utan särskilt stora insatser åstadkomma en bullersänkning hos enskilda fordon. Förutsättningen för detta är att myndigheterna fixerar krav som är uttryckta i lämpliga riktvärden. Sådana krav finns ännu inte utfärdade av vederbörande statliga myndigheter. I Stockholm har man bl.a. sysslat med ljudnivån hos sophämtningsbilar. Redan år 1955 beslöt hälsovårdsnämnden här att fordonet icke fick förorsaka buller över 70 decibel mätt tre meter från bilen. När man sedan tolv år senare började genomföra en serie mätningar för att se om dessa värden iakttogs fann man att många fordon icke uppfyllde kraven. De uppmätta ljudnivåerna låg ofta vid 80 till 85 decibel. Efter konstruktionsändringar och vissa andra ljuddämpande åtgärder har man kommit ned till godtagbara värden. Numera har såväl renhållningsverken som tillverkarna av sopbilar egen bullerkontroll både före leverans och mottagande. Bullerstörningar från byggnadsplatser är också störande, i synnerhet i en stad där det pågår så mycket saneringsarbeten som här. Därvidlag har man bedrivit intensiva forskningar inom olika kommunala nämnder, och man har också engagerat tillverkarna av vissa maskiner som används i detta arbete. Resultaten visar att man i en del fall genom enkla åtgärder kan åstadkomma klara förbättringar. Men även de grupper som har sysslat med det arbetet finner att det viktigaste är att det utarbetas statliga normer för detta. Utskottet vill inte bifalla motionerna utan anser att förslag först bör avvaktas rörande ett ställningstagande till den myndighet som har hand om dessa frågor. Reservanterna har inte velat avvakta ett sådant ställningstagande. Vi anser att dessa åtgärder är både angelägna och möjliga att genomföra, och med hänvisning till den positiva ställning som de flesta av remissinstanserna har intagit ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till detta utlåtande.

Herr talman! Människor drabbas av olika handikapp med väsentliga skillnader i svårighetsgrad. Grava hörselskador är samhället relativt observant på och åtskilligt görs för att hjälpa de människor, som har detta handikapp. Man kan naturligtvis tillägga att det i flera avseenden är otillräckligt. Det är emellertid en annan grupp som jag ville fästa uppmärksamheten på i samband med behandlingen av detta ärende, och det är de lindrigt hörselskadade, de som alltså har en lindrig skada men som ändå inte obehindrat kan uppfatta ett samtal i en miljö där bullernivån är relativt obetydligt förhöjd. Sannolikt är antalet av den kategorin människor större än vi anar. Det psykiska lidande som följer av att inte mer än delvis kunna uppfatta ett samtal är betydande och leder ofta till isolering, osäkerhet och kanske även misstänksamhet. Vetskapen om att det tilltagande bullret i hög grad är skyldigt till just de lindriga hörselnedsättningarna gör bl.a. att bullerstörningarna måste angripas med större frenesi än hittills. Det är uppenbart att bullerstörningarna påverkar den mänskliga organismen i negativ riktning i en rad andra avseenden också, t.ex. genom försämrad eller helt utebliven sömn, irritation, psykiska störningar osv. Vi har i en mittenmotion påpekat betydelsen av att ökade insatser görs för att komma till rätta med bullerproblemen och pekat på framkomstvägar för att åstadkomma förbättringar. Remissinstanserna och allmänna beredningsutskottet har behandlat motionerna i positiv anda, och jag tror man vågar påstå att enighet råder om att större aktivitet behövs i vår strävan att uppnå ett mer bullerfritt samhälle. Några remissinstanser har tillstyrkt motionsyrkandet — vi har nyss fått en del yttranden refererade av fru Diesen — och vill således att en utredning kommer till stånd med uppgift att framkomma med förslag om tolerabla gränsvärden för bullerstörningar. Utskottsmajoriteten har tyvärr avvisat det yrkandet, och jag vill på den punkten helt instämma i vad fru Diesen här har sagt och yrka bifall till reservationen. Det lagförslag vi har att vänta, baserat på det utredningsarbete som utförts av immissionssakkunniga, kommer tyvärr endast att omfatta bullerstörningar från fasta anläggningar, såvida inte regeringen gör en omarbetning av förslaget på den punkten. Det framlagda förslaget innebär således att de betydande bullerstörningar som härrör från trafiken lämnas utanför lagstiftningen, vilket naturligtvis är helt otillfredsställande. Vi har i mittenmotionen påpekat detta och hävdat att alla bullerstörningar som kan medföra fysiska eller psykiska skador måste hejdas oavsett hur de uppkommer. Herr talman! Jag vill också kort anföra något om vem som skall handlägga bullerfrågorna. Vi saknar inte organ som sysslar med dessa problem. Låt mig nämna statens planverk, arbetarskyddsstyrelsen, luftfartsstyrelsen, arbetsmedicinska institutet och statens institut för folkhälsan, och på det kommunala planet finns byggnadsnämnderna och hälsovårdsnämnderna. Alla dessa organ har bullerfrågorna inom sina verksamhets områden. Vad som saknas är en samordnande myndighet. Denna uppgift bör enligt vår åsikt tillkomma naturvårdsverket, och vi finner det närmast anmärkningsvärt att naturvårdsverket fortfarande saknar expertis på bullerfrågor. Vi har föreslagit att en administrativ enhet inom naturvårdsverket inrättas för den centrala handläggningen av bullerfrågorna, ett yrkande som också har stöd i riksdagens uttalande från 1965 med anledning av ett utlåtande från andra lagutskottet. Däri sägs att det är befogat att ett centralt organ får till uppgift att bevaka samhällets intressen på bullerområdet. Utskottet har noterat detta uttalande från 1965, och förutsätter att förslag om en organisation med erforderliga resurser kommer att föreläggas riksdagen. Det är min förhoppning att så kommer att ske snart. I annat fall lär vi komma igen med nya framstötar i samma riktning.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

Herr talman! Miljöfrågorna har rönt stor uppmärksamhet på senare tid, och bullerproblemen utgör en del av miljöfrågan. Vi har sedan många år — inte minst från centerpartiets sida — försökt få en allmännare debatt om miljöfrågan särskilt i riksdagen ser utvecklingen mot ett större intresse för denna fråga som ett positivt inslag. En god miljö förutsätter att man kan komma till rätta med även bullerproblemet. Förändringarna inom arbetslivet, produktionen, bostadsbyggandet och trafikutvecklingen skapar ständigt nya problem på detta område. Buller som tidigare varit tolerabelt därför att det träffat människorna endast vid enstaka tillfällen blir outhärdligt och hälsovådligt om det återkommer oftare. Den stress som nutidsmänniskan är så utsatt för ökas markant genom buller som ett inslag i livsmiljön. Forskningen kring bullerfrågorna har inte följt med utvecklingen i övrigt; den har släpat efter, och här föreligger stora brister. Förhållandevis litet har gjorts t.ex. för att dämpa ljudnivån i verkstäder och fabrikslokaler, trots att det här skulle gått att göra åtskilligt med mycket små medel. Detsamma är förhållandet inom byggnadsindustrin — i allmänna beredningsutskottet hade vi känning härav under höstens arbete genom pålkranarna utanför fönstren, och de som deltog i arbetet kan intyga hur störande det verkade. Inte minst här i Stockholm bidrar byggnadsmaskinerna mycket till att förstöra trivseln, och jag tror att det skulle vara rimligt och möjligt att till åtskillig del dämpa bullret från byggnadsmaskiner av olika slag. Trafiken är ett annat område där man försummat bullerproblemen. Hur många bostadsområden skulle man inte önska låge åtminstone på något litet avstånd från de stora trafikstråken? Deta är ett helt försummat område. Det är klart att vi har myndigheter som också här har utfört en hel del. Arbetarskyddsstyrelsen t.ex. har gjort mycket; det skall inte riktas kritik mot vad den gör. Jag tror att om man kunde komma fram till normer, såsom har påtalats i motionerna, skulle man så att säga få större makt att kräva åtgärder av olika slag. Man har alltså inte fastställt några gränser för vad människan tål i fråga om buller och oljud, men det är mycket angeläget att man verkligen försöker komma fram till riktlinjer. Dessa frågor kan inte lösas på en gång. Det måste bli övergångstider, så att näringslivet och produktionen kan inrätta sig efter bestämmelserna. Det tar lång tid, och det är därför angeläget att man redan nu sätter i gång. I de motioner som nu behandlas har yrkats att bullerproblemen skulle få en särskild sektion inom naturvårdsverket. Utskottet har också uttalat sig i den riktningen. Vi hoppas att man skall komma fram till konkreta åtgärder ganska snart. Remissbehandlingen av dessa motioner har varit ovanligt positiv. Alla remissinstanser har uttalat sig för att det behövs en utredning på detta område. Vissa remissinstanser har sagt att det bara behövs kortvariga, sammanfattande utredningar, för att man sedan skall kunna vidtaga konkreta åtgärder. Medicinska experter, som jag har resonerat med, framhåller att ett ur medicinsk synvinkel helt oacceptabelt förhållande råder för närvarande. De människor som har drabbats av hörselskador kan ofta inte få bot. Det är med andra ord omöjligt att reparera hörselskador som en gång har uppstått. Det är enbart av den anledningen ganska angeläget att man verkligen tar upp dessa frågor. Från medicinskt håll framhålles att dessa bullerproblem för närvarande endast behandlas såsom »extraknäck». Inga experter ägnar sig på heltid åt dem. Det är därför mycket angeläget att här framhålla nödvändigheten av att experter av olika slag verkligen utbildas, vilka kan följa upp dessa frågor och komma med förslag till förbättringar. Utskottet har behandlat motionerna positivt. Utskottet föreslår ändock att motionerna avslås med motiveringen att man först vill avvakta de administrativa formerna för miljötillsynen, innan man fastställer normvärden för högsta tillåtna buller. Vi reservanter är rädda för att man därmed förlorar dyrbar tid. Vi anser att läget är sådant och att det finns ett sådant underlag att man skulle kunna gå i författning om en mycket kort sammanfattande utredning för att få till stånd normvärden, vilka i sin tur skulle kunna ligga till grund för konkreta åtgärder på många olika områden. Vi behöver t.ex. inte invänta den administrativa lösningen i naturvårdsverket för att fatta ett sådant beslut. Vi känner ju till hur långsamt kvarnarna mal. Vi tycker därför att reservationen är riktigare, eftersom den snabbare leder till det resultat som vi allesammans ändå strävar efter. Jag förmodar att det är just detta faktum att man förlorar dyrbar tid som har medfört att majoriteten i andra kammaren faktiskt har biträtt reservationen i denna fråga. Jag vill med dessa ord, herr talman, yrka bifall till reservationen i detta ärende.

Herr talman! Det knippe bullermotioner som utskottet haft att behandla berör i huvudsak dels frågan om normer för högsta tillåtna bullergränser, dels frågan om hur dessa problem organisatoriskt skall handläggas av myndigheterna. Det har rått stor enighet i utskottet om vikten och behovet av att dessa frågor mer offensivt och samlat angrips från samhällets sida, och i huvudsak har enighet uppnåtts inom utskottet i fråga om det föreliggande förslaget. Endast på en punkt har delade meningar uppstått, nämligen när det gäller frågan om i vilken ordning arbetet med bullernormerna skall angripas. Bullerfrågorna har i riksdagen och även i samhället i övrigt under senare år mer och mer uppmärksammats. Jag vill erinra om ett väsentligt uttalande, som riksdagen gjorde 1965 och vari det bl.a. sades att samhällets åtgärder mot bullret är splittrade och ineffektiva och att det kunde vara befogat med ett centralt organ som skulle bevaka samhällets intressen, som kunde bättre överblicka dessa frågor och som kunde stimulera och initiera en anpassning av lagstiftningen efter utvecklingen. Detta riksdagens uttalande gavs till känna för Kungl. Maj:t. En väsentlig händelse som därefter inträffat är att immissionssakkunniga 1966 avgav sitt betänkande med förslag till miljötillsynslag, enligt vilken naturvårdsverket skulle vara högsta tillsynsmyndighet. Betänkandet innehöll även ett förslag om en särskild enhet i naturvårdsverket för bullerfrågor. Nu bearbetas detta betänkande i Kungl. Maj:ts kansli, och en proposition i ärendet är att vänta. I fjol väcktes motioner om just en särskild bullerenhet i naturvårdsverket. Riksdagen avslog då dessa med hänvisning just till att immissionsbetänkandet var föremål för prövning av Kungl. Maj:t. Vi har också i utskottet i år avstyrkt nu föreliggande liknande motioner och i stort sett av samma skäl. Vi finner det inte behövligt att nu begära en särskild utredning, eftersom propositionen är i faggorna. Men det är väsentligt att konstatera att utskottet understryker 1965 års uttalande om ett särskilt centralorgan för bullerfrågorna. Vi förutsätter också att ett förslag om en organisation med erforderliga resurser kommer att föreläggas riksdagen. Det är i sak en beställning till Kungl. Maj:t att beakta vid handläggningen av immissionssakkunnigas betänkande. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att naturvårdsverket i sina petita för nästa budgetår uttalat att en sektion för bullerärenden kan inrättas och knytas till luftvårdsbyrån i verket men att på sikt en särskild byrå för bullerfrågorna bör upprättas inom verket. Med detta tror jag att den organisatoriska delen av bullerfrågorna är tillräckligt beaktad av riksdagen i nuvarande läge. Den andra frågan — om normer och högsta tillåtna värden för störningar — är som framgår av utskottsutlåtande och remissuttalanden föremål för mycken uppmärksamhet och många utredningar. Inom arbetarskyddsstyrelsen har en rad utredningar gjorts. På vissa områden i arbetslivet har riktvärden för buller uppsatts, och en internationell samverkan bedrivs i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Herr Wirtén nämnde särskilt hörselskadorna. Jag vill fästa uppmärksamheten på att arbetarskyddsstyrelsen redan har uppsatt vissa riktvärden just för hörselskydd i arbetslivet, och man kommer också inom kort att utfärda ett meddelande i den frågan. Det gäller här arbete med oskyddat öra. I fråga om arbetsbuller av typ som inte är direkt hörselskadande men som har störande eller irriterande inverkan föreligger dess värre enligt styrelsens uppgift icke sådant medicinskt underlag att det finns tillräcklig grund för att nu utfärda riktvärden. Saken är alltså ingalunda så enkel som herr Olsson nyss framställde den, då man fick intrycket att det bara var att sammanfatta redan befintligt forskningsmaterial och sedan utfärda normer på högsta riktvärden. Redan då det gäller denna delfråga finner vi det bekräftat genom styrelsens uppgifter att den medicinska forskningen ännu inte har kommit så långt. Det erinras också om en rad andra utredningar som pågår. Luftfartsverket undersöker t.ex. flygbuller och bullermattor vid flygplatser; där bedrivs också en internationell forskning. Statens institut för folkhälsan arbetar med en utredning om buller från trafikleder; den väntas bli klar till sommaren. Hälsovårdsnämnden i Stockholm berättar om ett mycket viktigt utredningsarbete som gäller ljudisolering i bostäder, en lika viktig som dyrbar delfråga; nämnden berör också andra bullerproblem som hör samman främst med storstadsräjongerna. Herr Wirtén hävdade att en ny lagstiftning mot buller bör avse inte endast buller från fast egendom och varaktig störning utan innefatta alla källor som kan ge upphov till buller. Det tycker jag är en resonlig utgångspunkt för den fortsatta handläggningen av bullerproblemen. Jag fäster uppmärksamheten vid att utskottet säger att oavsett lagstiftningens uppbyggnad kan man räkna med att den utformas i enlighet med resultaten av forskning och särskilda studier, i den mån sådant underlag kommer fram. Det låter i och för sig mycket tilltalande och lovande att ett sådant utredningsarbete är på gång som jag nu refererat till. Inga delade meningar kan väl råda om önskemålet att samhället skall komma till rätta även med den miljöfråga bullret utgör. Detta kommer att kräva tid och stora ekonomiska insatser, men vi måste betala priset — frihet från onödigt buller måste tillhöra begreppet god levnadsstandard i vid mening. Hälsovårdsförvaltningen i Stockholm har kastat fram en tanke som reservanterna hakat på — det är den enda delfråga där en särmening framförts i utskottet. Hälsovårdsförvaltningen har tänkt sig att man skulle kunna införa provisoriska normer och riktvärden. Förvaltningen klargör dock — jag hänvisar till utlåtandet nederst på sidan 7 — att det för närvarande på grund av bristande medicinsk forskning och medicinska erfarenheter kan vara svårt att finna stöd för definitiva normer och högsta bullergränser; detta visar återigen, herr Olsson, att det ingalunda är fritt fram för sådana normer. Med hänsyn till dessa svårigheter förordar hälsovårdsförvaltningen tanken att skapa provisoriska normer eller riktvärden. De skulle då kunna sättas betryggande högt, och efter hand som man får ett fastare medicinskt underlag skulle värdena kunna trappas ned. Den tanken har tilltalat reservanterna, som vill att riksdagen skall beställa sådana provisoriska normer genom en ny utredning. Denna tankegång har utskottets majoritet avböjt. Vi delar helt uppfattningen att sådana normer för högsta tillåtna buller skall utarbetas. Emellertid tycker vi att det är rimligt att den administrativa, organisatoriska frågan först ordnas i naturvårdsverket, dvs. att den omtalade enheten i detta verk först beslutas och att verket tillförs den bullerexpertis som för närvarande saknas där. Om verket skall vara den högsta tillsynsmyndigheten i fortsättningen och om det skall vara samordnande, pådrivande och initierande bör också verket få vara med när det gäller att utveckla arbete med den mycket väsentliga fråga bullernormerna utgör. Det gäller här en skiljaktighet mellan utskottsmajoriteten och reservanterna mera i fråga om synen på själva handläggningen och metodiken än beträffande sakfrågan.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

Herr talman! Trots att det utskottsutlåtande vi nu behandlar är enhälligt kan det ändå vara anledning att något bemöta vad herr Nyman sade. Det är inte så, herr Nyman, att utskottet i isolationism har betraktat dessa frågor på sitt eget sätt, utan de synpunkter som har legat bakom utskottets utlåtande delas av samtliga remissinstanser. Det är bara herr Nyman som inte tror att den transportforskningsutredning som nu arbetar skall ta upp även de frågor det här gäller. Det me nar nämligen alla remissorgan att utredningen skall göra. Vad själva sakfrågan beträffar har remissinstanserna påpekat att vi bör eftersträva en samordning av resurserna och forskningsinsatserna för att främja verksamheten på det viktiga område det här gäller. Den fråga som herr Nyman berört får väl ändå sägas vara mera en organisationsfråga än en principfråga. Rent principiellt är vi överens, och när det gäller att ta ställning till organisationsfrågan menar utskottet i likhet med remissinstanserna att det nu, eftersom 1964 års transportforskningsutredning kommer att framlägga sitt betänkande redan i vår, inte finns någon anledning för riksdagen att beställa en ny utredning. Det är bättre att vänta till dess att transportforskningsutredningens betänkande blivit framlagt.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

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig, vilket skattekraftsområde jag anser den kommun bör höra till, som blir resultatet av en eventuell sammanslagning av de i Mora kommunblock ingående kommunerna. Årets riksdag har avslagit motioner om att bl.a. Mora köping och Solleröns landskommun skall överflyttas till skattekraftsområde 2 fr.o.m. bidragsåret 1969. I sitt av riksdagen godkända utlåtande framhöll statsutskottet att några nya omständigheter inte anförts som motiverade en ändring av riksdagens tidigare ställningstagande i frågan. Utskottet erinrade om att i förordningen om skatteutjämningsbidrag intagits en bestämmelse som ger Kungl. Maj:t möjlighet att, när särskilda skäl föreligger, förordna om avsteg från den föreskrivna områdesindelningen. Den omständigheten att en sammanläggning kommer till stånd mellan kommuner tillhörande skilda skattekraftsområden kan peka på önskvärdheten av att hela den blivande storkommunen hänföres till ett och samma skattekraftsområde, även om något hinder i och för sig inte föreligger att storkommunen är uppdelad i olika skattekraftsområden. Det är inte möjligt att nu beräkna om en sammanläggning år 1971 — vilket år är det aktuella i nu förevarande sammanhang — av kommuner som f.n. är sammanförda i kommunblock kommer att medföra en försämring eller en förbättring i fråga om skatteutjämningsbidrag för en ny storkommun. När det av frågeställaren framförda problemet blir mera aktuellt torde anledning föreligga att ta ställning till frågan. Jag vill för övrigt i sammanhanget erinra om möjligheten för en storkommun att övergångsvis erhålla extra bidrag i form av stimulansbidrag. Sådant bidrag kan — i syfte att stimulera till kommunsammanläggningar — beviljas en nybildad kommun med belopp motsvarande det skatteutjämningsbidrag som utgått till delkommuner året före indelningsändringen.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

Eftersom motionen ej vann riksdagens bifall, finns i dag ej anledning att i detta sammanhang diskutera motionen. Vad som nu är väsentligt är om de delar av kommunblocket som i dag tillhör skattekraftsområde 2 — Våmhus och Venjan — får behålla denna sin tillhörighet även efter en kommunsammanslagning.

Någon vilja till sammanläggning av kommunerna är under dessa förhållanden ej att vänta. Bidragsbortfallet är för stort, och den sammanlagda kommunens kostnader i de nytillkomna delarna blir inte mindre efter sammanläggningen. Tvärtom talar många skäl för att dessa kostnader kommer att öka, medan skattekraften i dessa områden sannolikt ej kommer att öka. Finansministern säger i sitt svar att »något hinder i och för sig inte föreligger att storkommunen är uppdelad i olika skattekraftsområden». Om jag inte är fel underrättad finns något eller några parallellfall i vårt land. Det har meddelats mig att Väster bottens läns landsting i lapplandsdelen har tillhört och fortfarande tillhör skattekraftsområde 2. Ett fall till som jag inte riktigt har kunnat kontrollera är Skellefteå, där Jörns kommun tidigare har tillhört skattekraftsområde 2 och fortfarande lär göra detta. Men det är något som jag inte helt kan verifiera. Jag har fått uppgiften från Kommunförbundet. Beträffande möjligheterna för en storkommun att under en övergångstid erhålla extra bidrag i form av stimulansbidrag så gäller ju detta en övergångsperiod på tre år, om jag inte har fel. Man kan väl säga att om vi något i förväg kan veta om vi får behålla dessa bidrag vore det av värde för vårt framtida handlande. Eftersom inkomstbortfallet nu blir så pass stort kan det vara värdefullare för oss att i stället — så långt det är möjligt — försöka ha samarbete i form av olika avtal.

Herr talman! Herr Kaijser har frågat om jag vill lämna en redogörelse för hur kostnaderna för läkemedelsförmånerna synes utveckla sig efter den vid årets början genomförda läkemedelsreformen. När läkemedelsreformen beslöts i fjol, beräknade man att sjukförsäkringens kostnader för läkemedelsförmånerna år 1968 skulle komma att öka med ca 40 procent. Riksförsäkringsverkets statistik för de tre första månaderna 1968 föreligger nu. Den visar att kost naderna jämfört med motsvarande månader under år 1967 ökat med 69 procent under januari, 61 procent under februari och 59 procent under mars. För april finns en motsvarande preliminär siffra på 55 procent. Utvecklingen hittills i år kan också avläsas i de siffror som finns om apotekens försäljning under tiden januari —mars 1968. Jämfört med motsvarande månader 1967 ökade apotekens omsättning för receptbelagda läkemedel med 28 procent under januari, 24 procent under februari och 17 procent under mars, Dessa siffror bör ses mot bakgrunden av den fortlöpande årliga ökningen av apotekens omsättning, som under år 1967 innebar att försäljningen av läkemedel på recept ökade med 15 procent i förhållande till föregående år. De nämnda siffrorna gäller receptbelagda läkemedel. Det kan påpekas att också försäljningen av receptfria läkemedel ökade kraftigt i början av år 1968. Ökningstalen för receptfria läkemedel var för januari 23 procent, för februari 21 procent och för mars 7 procent. Flera faktorer torde ha bidragit till den starka ökningen av sjukförsäkringens läkemedelskostnader under årets två första månader. Främst beror givetvis ökningen på att förmånsnivån har höjts betydligt genom läkemedelsreformen och att man därigenom ger ett kraftigare stöd åt personer som på grund av sjukdom har stora utgifter för medicin, däribland många pensionärer. Till detta kommer att sjukligheten under januari och februari i år var väsentligt högre än vid samma tid under 1967. Antalet ersatta sjukdagar per sjukpenningförsäkrad var i januari 25 procent högre och i februari 19 procent högre än under motsvarande månader år 1967. Detta har självfallet påverkat läkemedelsförbrukningen. Det har ännu gått för kort tid för att man skall kunna dra några säkra slutsatser om sjukförsäkringens läkemedelskostnader efter läkemedelsrefor men. Även om kostnadsutvecklingen hittills i år visar en nedåtgående kurva, ligger kostnaderna fortfarande över den nivå som man räknade med när läkemedelsreformen beslutades. Sannolikt skriver läkarna i en del fall ut medicin i större förpackningar för längre tidsperioder än tidigare. Det kan finnas motiv för detta, t.ex. när det gäller långtidssjuka patienter, men det finns anledning att ha uppmärksamheten riktad härpå. Som jag framhöll i samband med att läkemedelsreformen beslutades av riksdagen följer socialstyrelsen noga utvecklingen och är beredd att vidta de åtgärder som kan behövas.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få framföra mitt tack för detta svar, som jag tycker är intressant. Jag tycker också att det är utförligt för att bara gälla en enkel fråga. När denna reform genomfördes undrade man givetvis vilka kostnaderna skulle bli, och därför har det varit av stort intresse att få dessa uppgifter. Jag är fullt på det klara med att systemet varit i tillämpning alltför kort tid för att man skall kunna göra någon generell bedömning av det, men det var som sagt intressant att få veta hur utvecklingen har gått. Jag är också fullt på det klara med att socialstyrelsen, såsom departementschefen föreslog i propositionen förra året, har fått i uppdrag att följa utvecklingen på detta område. Jag vet också att socialstyrelsen gör det mycket noggrant. Under lång tid har kostnaderna för läkemedelsförmånen stigit med mellan 12 och 15 procent om året. Man hade alltså räknat med att stegringen under innevarande år skulle bli högre, men det var osäkert hur stor skillnaden skulle bli. Departementschefen erinrar om att man hade räknat med en ökning av 40 procent. Jag vill minnas att man räknade med att ökningen skulle röra sig om 60 miljoner kronor utöver den ökning som ändå skulle ha uppstått om man haft det gamla systemet kvar. Anledningen till min fråga är naturligtvis att jag ur politisk synpunkt är intresserad för kostnaderna, men jag är givetvis också nyfiken som läkare. Det har sagts mig från kolleger att läkarna blir utsatta för en viss press att skriva ut större kvantiteter läkemedel och att på samma gång skriva ut läkemedel som kanske inte är alldeles nödvändiga för tillfället men som det ändå finns visst fog att skriva ut. En jurist berättade för mig att han en gång för en klients räkning skulle föra talan i ett mål som rörde ett olycksfall. Klienten talade om för honom att »den där doktorn var så snål att han inte ville skriva ut läkemedel åt mig för mer än 100 kronor». Detta visar hur en del patienter räknar med denna förmån. När man nu kan konstatera att kostnadsstegringen. under de här månaderna har minskat, förefaller det mig i hög grad sannolikt att det är riktigt, som departementschefen säger, att en hel del av dessa ökade kostnader beror på den ökade sjukligheten under januari och februari, och det är med tillfredsställelse som man kan notera att kostnadsökningen nu går nedåt. Jag har inte ställt denna fråga i avsikt att framföra något förslag om ändring, utan vad jag har önskat är endast att få information, och jag är tacksam för den information som jag nu har fått.

Herr talman! Herr Mattsson har frågat kommunikationsministern när han avser att framlägga förslag om höjning av hastighetsgränsen för fordonskombinationen dragbil med påhängsvagn jämte tillkopplad släpvagn från 40 km tim. i enlighet med riksdagens uttalande. Med hänsyn till att kommunikationsministern är på utrikes resa har det överlämnats till mig att besvara herr Mattssons fråga. På grundval av en utredning som utförts av trafiksäkerhetsrådet i samarbete med andra tekniska myndigheter lades i höstas i proposition 160 fram förslag till vissa ändringar i hastighetsbestämmelserna för fordonskombinationer. Förslagen innebar i vissa avseenden en höjning av hastighetsgränserna för kombinationer med en släpvagn. Däremot föreslogs — i enlighet med rådets uppfattning — inte någon höjning för kombinationer med såväl påhängsvagn som en släpvagn. Rådet hade ansett att vissa omständigheter när det gäller manövrerbarhet och bromseffekt hos sådana kombinationer talade emot en hastighetshöjning och hade inte företagit några prov eller undersökningar med kombinationer av det slaget. Med anledning av att riksdagen uttalade sig för en hastighetsgräns på 70 km/tim. också för dessa kombinationer uppdrog Kungl. Maj:t åt trafiksäkerhetsverket att inkomma med förslag i frågan. Enligt vad jag inhämtat är trafiksäkerhetsverkets undersökningar inte slutförda. Arbetet bedrivs emellertid skyndsamt och man räknar inom verket med att kunna avge ett yttrande under sommaren.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet Geijer få framföra ett tack för svaret på min fråga. Jag måste tyvärr beklaga att det inte varit möjligt att i samband med de nu införda nya fartgränserna även villfara riksdagens enhälliga uttalande, att fordonskombinationen dragbil med bromsad påhängsvagn och tillkopplad bromsad släpvagn finge framföras med samma hastighet — 70 km i timmen — som andra lastbilstyper. Tredje lagutskottet har i sitt utlåtande nr 61 år 1967, som statsrådet Geijer åberopade, ingående behandlat och redovisat synpunkter på de olägenheter som kan uppstå med olika hastigheter för den tunga lastbilstrafiken. När nu de nya fartgränserna för den tunga trafiken varit i kraft en tid har utskottets farhågor för olyckstillbud vid omkörningar besannats i praktiken. Det är inte alltid lätt att på våra vägar finna lämpliga omkörningssträckor för en tung lastbil som har en maximerad fart av 70 km i timmen, när det fordon som skall passeras håller 40 km. För att förhindra olyckor och ytterligare olyckstillbud anser jag det angeläget med en snar författningsändring, så att alla lastbilstyper får framföras med samma hastighet — 70 km i timmen. Jag ber än en gång få tacka för svaret,